Herr talman! Jag har ingen anledning att gå in på någon diskussion beträffande våra budgetalternativ. Dem diskuterade vi i maj, och jag ber att få hänvisa till vår ståndpunkt då. Vi hade i stort sett ingen annan bedömning än regeringens budget om lånebehovet och orsaken till att vi måste bedöma budgeten mot de konjunkturpolitiska utsikterna. Man kan därför inte säga att vi har bortsett från budgetproblemen. Jag vill säga herr Lindholm att jag har inte försökt vara någon läromästare för honom. Om det möjligen ibland är tvärtom vill jag inte nu uttala mig om. Jag har inte bestritt att herr Lindholm skulle känna väl till dessa ting. Frågan är bara hur vi skall angripa problemen. Det är inte herr Lindholm som jag har polemiserat mot när jag har sagt att det finns politiker som glömmer bort relationen mellan statlig inkomstskatt och kommunal skatt. Det var inte jag, herr Lindholm, som började sifferleken om landstingen. Det var herr Lindholm som började sifferleken med att tala om hur mycket det kommunala skatteutjämningsbidraget hade ökat. Då angav jag hur mycket kommunernas totala utgifter har ökat. Om man tycker att det är ointressant, vill jag bara peka på att utdebiteringen ju har ökat. Det erkände herr Lindholm, och då behöver vi väl inte fortsätta någon diskussion om det. Beträffande landstingen beklagar jag, om jag inte pekade på att staten ger bidrag till mentalsjukhusen, men det var herr Lindholms påstående om att staten genom avtalet täcker kostnaderna för mentalsjukvården, som gav mig anledning att säga att det gör den inte helt. Jag vill alltså bara konstatera, att herr Lindholm inte på något sätt förnekar riktigheten av principen att man måste eftersträva att samma förmåner skall kosta lika mycket för skattebetalare med samma inkomst oavsett var de bor. Det är den grundläggande principen. Jag menar att det är viktigt att komma dithän. Inom centern har vi väl närmast menat, att det är kostnaderna för de obligatoriska uppgifterna på det sociala och kulturella området som skall utjämnas. Man kan inte ha kommunal självstyrelse och en kostnadsfördelning som innebär att staten skall betala för varje beslut som kommunerna fattar — ingen har tänkt sig detta. Vad vi önskar är en längre gående utjämning när det gäller de kommunala kostnaderna för de centralt obligatoriska uppgifter som statsmakterna ålagt kommunerna att sköta.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

Herr talman! Herr Nordgren har med anledning av att inrikesdepartementet remitterat LO:s arbetsmarknadspolitiska program till ett antal statliga organ och organisationer frågat mig om jag är beredd att medverka till att även andra organisationers förslag i viktiga frågor sänds på remiss från statsdepartementen. Remissförfarandet, som utgör ett viktigt led i ärendens beredning i Kungl. Maj:ts kansli, är reglerat i 810 RF. Där stadgas att regeringsärende, innan det föredrages för Konungen, skall beredas genom nödiga upplysningars inhämtande från vederbörande ämbetsverk. Remiss behöver endast ske för att man skall få tillgång till »nödiga upplysningar». Finns tillfredsställande utredning redan när ett ärende kommer in till Kungl. Maj:ts kansli, kan det alltså avgöras utan föregående remiss. Statsråd är oförhindrad att för yttrande remittera vilket utredningsmaterial som helst, det må vara författat inom eller utom departementet, om blott remissförfarandet står i samband med något aktuellt ärende på verksamhetsområdet och materialet ställs till förfogande för remissförfarande. Det torde sakna betydelse om ärendet är anhängiggjort genom framställning utifrån eller om det initieras av statsrådet själv. Det ifrågavarande arbetsmarknadspolitiska programmet hade uppenbarligen samband med aktuella problem inom inrikesdepartementet och kunde sålunda tänkas påverka departementets handläggning av arbetsmarknadsärenden. Om andra organisationers utredningar och förslag har samband med aktuella ärenden, som bereds inom departementen eller eljest inom departementen bedöms vara av allmänt intresse, är det självklart att de utsänds på remiss. Det är också vanligt att så sker, och någon ändring av denna praxis är inte aktuell.

Herr talman!

Det är ett läkemedel som sannolikt utläppts och blivit receptbelagt utan att man dessförinnan vunnit någon riktig klarhet i dess biverkningar. De cirka 300 människor det här gäller är mer eller mindre invalidiserade och helt beroende av daglig medicinering. De står under ständig läkarkontroll, och sjukdomen är i många fall kronisk. Enligt min mening är det en gärd av rättvisa att dessa människor, som har fallit offer för ett olyckligt öde och kanske även för ett förbiseende, kommer i åtnjutande av samma förmån som många andra långtidssjuka och alltså erhåller fri medicin. Varför medicinalstyrelsen i detta fall har intagit en negativ inställning är svårt att förstå. Argumentet att man skall gå in för en ny princip när det gäller tillhandahållande av fria läkemedel är inte hållbart. Inte heller skulle ett medgivande av fri medicin få några långt gående prejudicerande verkningar, enär det gäller ett litet fåtal människor. Till detta kommer den obesvarade frågan om omständigheterna kring detta preparats utsläppande. Utskottet hade i humanitetens namn kunnat visa en större generositet. Jag beklagar att så inte blev fallet och jag förbehåller mig, herr talman, rätten att återkomma i ärendet vid ett senare tillfälle.

Herr talman! I det utredningsarbete som har genomförts om läkemedelsförmåner har bl.a. följande kunnat konstateras: Den individuella förbrukningen av läkemedel stiger med högre ålder, och våra folkpensionärers behov av läkemedel är större än för övriga grupper över 16 år. Detta medför både absolut och relativt högre läkemedelskostnad för de äldre årsgrupperna. Det genomsnittliga antalet recipen per person är 6, för folkpensionärer 8,1 och för förtidspensionärer 8,7.

För prisnedsatta läkemedel utgjorde egenkostnaderna för åldrarna 16—44 år 29 kronor, för åldrarna 67 år och däröver 61 kronor per person. Också i detta avseende visar det sig att folkpensionärer med låg inkomst betalar mer. Gruppen förtidspensionärer hade enligt samma undersökning det högsta antalet recipen och högre medicinkostnader än andra läkemedelsförbrukare. I fråga om prisnedsatta läkemedel var den genomsnittliga kostnaden för åldrarna 16—44 år 147 kronor, för gruppen 45—66 år 84 kronor och för personer i åldern 67 år och däröver 60 kronor. Kostnaderna för fria läkemedel var således högre för yngre personer än för de äldre. Antagligen är pensionärerna också härvidlag i ett sämre läge. Detta kan bero på att läkemedel för vissa sjukdomar som oftast drabbar de äldre ännu inte har frilistats. Inför detta faktiska läge beträffande läkemedelskostnaderna för de äldre grupperna uttalar Kungl. Maj:t och utskottet, att frågan om bättre läkemedelsförmåner för äldre personer har prövats. Utredningen konstaterar också att äldre personer har genomsnittligt högre läkemedelsutgifter än de yngre. Men trots detta anför utskottet att ett högre kostnadsskydd för vissa medborgare skulle leda till att andra grupper med behov av ökat skydd mot läkemedelskostnader blir missgynnade, och man avvisar bl.a. av denna orsak ett sådant system. Jag vill fråga om det kan vara förenligt med en god sjukvård att göra det till ett problem att vissa låginkomsttagare skulle få en extra förmån framför andra grupper. Det finns så många exempel på att gamla och sjuka människor av ekonomiska skäl inte kan köpa ut den medicin de ordinerats av läkare. Höga medicinkostnader är för alltför många ett stort ekonomiskt problem, som borde ha kunnat avlastas dem i samband med den läkemedelsreform riksdagen nu behandlar. Våra motioner är ett led i strävandena att på nytt aktualisera denna betydelsefulla fråga. Vi har faktiskt i denna omgång nöjt oss med att hemställa att förslag utarbetas och förelägges nästa års riksdag innebärande att läkemedelsreformen kompletteras med bestämmelser om fria läkemedel för åldersoch förtidspensionärer med låga inkomster. I detta sammanhang kan jag inte gå förbi ett uttalande som utskottet gör i anledning av våra motioner. Det sägs i utskottsutlåtandet klart ifrån att inköpen av och kostnaderna för medicin stiger med högre ålder — för åtskilliga pensionärer kan medicinkostnaderna uppgå till höga belopp. Utskottet uttalar, liksom vi i motionerna, att dessa kostnader blir betungande. Därefter slås fast att de förbättringar av läkemedelsförmånerna som föreslås i propositionen kommer att i särskilt hög grad beröra just de äldre läkemedelskonsumenterna. »Att därutöver», skriver utskottet, »tillerkänna pensionärer speciella förmåner skulle framstå som en ur rättvisesynpunkt diskutabel åtgärd, om inte samtidigt andra grupper i samma inkomstskikt fick del av förmånerna.» Jag tycker dock att det bör vara relativt lätt att skipa rättvisa därvidlag genom att vara litet mera generös än vad departementschefen är i sin proposition. Det vore av intresse om utskottets talesman inför kammaren ville ange de förbättringar vilka — som det heter — enligt förslaget i särskilt hög grad skulle gynna de äldre läkemedelsförbrukarna. Jag frågar: Gynnar det höjda karensbeloppet bl.a. sjukoch folkpensionärer? Utskottet framhåller vidare att många pensionärer redan i dag erhåller fri medicin genom den slutna långtidsvården. Är detta någon speciell förmån som pensionärer nu får utöver vad andra patienter i sluten vård erhåller? Den frågan måste också ställas. Vidare heter det i utskottsutlåtandet: »På kommunalt initiativ tillkommer fri medicin även en del pensionärer som omfattas av den öppna långtidsvården.» Anser ni verkligen i utskottet att det skall vara beroende av i vilken kommun en äldre sjuk människa bor huruvida han eller hon skall ha tillgång till fri medicin? Herr talman! Socialstyrelsen har i sitt yttrande i ärendet dragit konsekvenserna av att äldre personer har större och tyngre läkemedelsutgifter än de som tillhör andra åldersgrupper och föreslagit fria läkemedel för folkpensionärer. Men trots att både utredning, regering och utskott konstaterar fakta härvidlag vägrar de att gå på socialstyrelsens linje. Jag ber att få yrka bifall till motionerna I: 873 och II: 1077.

Herr talman! Låt mig först säga att det förslag till reformering av ersättningen för läkemedelskostnader, som vi nu behandlar, otvivelaktigt innebär betydelsefulla förbättringar. Förslaget syftar — det vågar jag förfäkta trots de invändningar som föregående talare gjorde — till att åstadkomma förbättringar främst för dem som har stora utgifter för av läkare ordinerad medicin. En av förbättringarna uppnås genom att den del av läkemedelskostnaden vid ett och samma inköpstillfälle som ligger över 25 kronor, helt och hållet kommer att rabatteras. Om riksdagen bifaller propositionen behöver dessutom ingen efter den 1 januari 1968 betala mer än 15 kronor vid ett och samma inköps tillfälle. Dessa förbättringar bör hälsas med tillfredsställelse. En annan nyhet i förslaget innebär att medicin, som ordinerats av tandläkare, i fortsättningen skall rabatteras enligt samma regler som gäller för medicin ordinerad av annan läkare.

Den motion som kommunisterna har väckt och som här försvarades av herr Andersson i Luleå syftar till att Kungl. Maj:t genom en utredning skall undersöka möjligheten för pensionärer med låga inkomster att erhålla helt fri medicin. I formuleringen »pensionärer med låga inkomster» ligger att förmånen av fri medicin skulle bli föremål för inkomstprövning. Motionärerna är naturligtvis ute i ett angeläget ärende, det kan inte förnekas, men att i sammanhanget införa en behovsprövning skulle otvivelaktigt innebära ett mycket stort administrativt besvär. Det rekommenderas att man skall låta reglerna för de kommunala bostadstilläggen utgöra grund för behovsprövningen. Meningen är väl att de som tillerkänts kommunala bostadstillägg också skulle erhålla fri medicin. Herr Andersson sade någonting om att utskottet tydligen anser att det skall vara beroende på i vilken kommun vederbörande pensionär bor, om han tillerkänns fri medicin eller inte. Därvid syftade han, förmodar jag, på de regler som för närvarande gäller inom vissa landstingsområden, nämligen att landstingen tillskjuter den del av kostnaderna i samband med hemsjukvård som inte täcks av sjukförsäkringen. Han ansåg att detta system inte är bra och jag kan instämma däri. för folkpensionärerna, kommer man till ett resultat som är ännu sämre än nyss anförda regler.

Detta är ett mycket svårbemästrat problem.

Detta är naturligtvis inte tillfredsställande. Utskottet har emellertid inhämtat — det framgår av dess utlåtande — att sjukförsäkringsutredningen just prövar frågan om förbättring av läkemedelsförmånerna inom den öppna långtidsvården. I detta sammanhang bör de grupper, som motionärerna haft 1 tankarna, komma att beröras. Jag vill ännu en gång understryka vad jag sade i början av mitt anförande, nämligen att långtidssjuka och andra som har höga kostnader för medicin otvivelaktigt får en förbättring genom den reform som föreslås i den proposition som vi nu behandlar. I stora stycken gäller vad jag påpekat här även de vuxna neurosedynskadade, som herr Persson i Heden talade för i sitt anförande.

Även de motionärer som undertecknat detta motionspar är naturligtvis ute i ett angeläget ärende, och det kan anses hårt att utskottet enhälligt har avvisat deras förslag. Utskottet har emellertid inte kunnat gå helt förbi de synpunkter som medicinalstyrelsen har anfört. Dessutom har frågan prövats av sjukförsäkringsutredningen, som har kommit till det resultatet att det skulle vara att införa en ny princip beträffande de fria läkemedlen om just denna grupp skulle erhålla sådana.

Medicinalstyrelsen och utredningen anser sig, inte kunna rekomendera denna princip. Däremot går väl även dessa människor in under det förslag som utredningen i sinom tid kommer att lägga fram beträffande kostnaderna för långtidsvården. Det problem som aktualiseras i de sist berörda motionerna tangerar frågan om ansvarsskyldighet och skadestånd i samband med skador som uppkommer t.ex. genom felaktig läkarbehandling. Jag har helt nyligen i en tidning sett att man inom justitiedepartementet arbetar med en lag som behandlar frågan om skadestånd i ett större sammanhang. I tidningsartikeln nämndes att man även ämnar ta upp frågan om skadestånd i sådana fall, då skadan har samband med läkarbehandling. Om en sådan lag kommer till stånd kommer detta problem i ett annat läge. Jag har velat anföra dessa synpunkter med anledning av de två inlägg som här gjorts. Jag vill understryka, att reformen enligt min och utskottets uppfattning innebär en förbättring fram för allt för dem som har höga medicinkostnader, och dit hör de långtidssjuka, däribland de pensionärer som herr Andersson i Luleå talat för.

Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till vad utskottet föresla

Herr talman! Jag har lämnat en blank reservation till detta utskottsutlåtande, och jag vill motivera denna med några ord. Ärendet behandlar de s.k. hemmadöttrarnas situation, och motioner föreligger om utredning av frågan om förtidspensionering för dem. Detta är ingen ny fråga; den har behandlats här vid skilda tillfällen och i utredningar — socialpolitiska kommittén har t.ex. tagit upp den. Socialpolitiska kommittén har framhållit att flertalet i den grupp det gäller har nedsatt arbetsoch försörjningsförmåga men att åtskilliga av dem som kommit med i undersökningen har eller har haft förvärvsarbete för inte länge sedan. Kommittén har också anfört att det behövs upplysning samt aktiv personlig medverkan från kommunernas sida, med andra ord en allmän kurativ verksamhet. Cirkulär har utsänts till kommunerna, vari hemställts att dessa skulle vara mera aktiva på detta område. Personligen vill jag säga att jag inte tror på tanken att direkt ge förtidspension till någon speciell grupp — det är även många andra frågor som här kommer med i bilden. Utskottet skriver: »För att komma till rätta med de på talade: försörjningsproblemen bör man i förstå hand pröva de möjligheter arbetsmarknadspolitiken erbjuder.» Det är i första hand detta uttalande jag vill knyta några reflexioner till. Jag tror nogatt man har gjort en hel del på detta område, men många av hemmadöttrarna har under en lång följd av år skött anhöriga och haft dessa vårdnadsuppgifter som sitt arbete. Jag har ifrågasatt, om inte kommunerna skulle ha tillfälle att alltjämt bereda dessa kvinnor sysselsättning inom vårdyrket. Jag är medveten om att det finns sådana, som inte kan ta arbete av det slaget, men jag tror inte att man tillräckligt ansträngt sig för att ge övriga kvinnor möjligheter att fortsätta inom vårdsektorn. När det gäller den grupp som kanske inte kan åta sig arbetsuppgifter inom vårdyrket borde dess problem kunna aktualiseras när man så småningom skall ta ställning till det förslag som den s.k. KSA-utredningen har lagt fram. I utskottsutlåtandet har beträffande en annan motion hänvisats till KSA utredningen, men jag hoppas att även frågan om hemmadöttrarna skall kunna tas upp i detta sammanhang. Helt naturligt kan vi inte bara vänta att allt så småningom kommer att ordna sig utan vidare. Nej, här föreligger ett problem som vi måste försöka lösa. Herr talman! Jag har velat anknyta dessa synpunkter till utlåtandet men har inget yrkande.

Herr talman! I andra lagutskottets utlåtande nr 59 behandlas några motioner som avser de försörjningsproblem, vilka kan uppstå för hemmadöttrar efter föräldrarnas död. De har kanske under många år handhaft vårdnaden av sina föräldrar. Motionärerna vill utreda på vilket sätt hemmadöttrarnas grundtrygghet skall kunna ordnas inom socialförsäkringens ram. Därvid har de också fram hållit möjligheten av en förtidspensionering. De problem och yrkanden som motionärerna tar upp är inte nya för riksdagen. Andra lagutskottet har senast vid fjolårets riksdag behandlat liknande motioner utan att kunna tillstyrka dem. Samma öde drabbar ce motioner som föreliggande utskottsutlåtande behandlar. Andra lagutskottet hänvisar ånyo till att lösningen på försörjningsproblemet för hemmadöttrarna bör sökas inom arbetsmarknadspolitiken, t.ex. genom förmedling av arbetsanställning, omskolning och vidareutbildning. Det är klart att en sådan väg bör vara framkomlig i den mån det är fråga om grupper under eller omkring 50 år, men för dem som redan är uppe i 60-årsåldern och däröver är varken en omplacering eller en omskolning möjlig. Likväl har dessa människor ytterligare sex, sju år till pensionsålderns inträde, och det är i avvaktan på en sådan pensionering som försörjningsproblemet uppstår. Frågan inställer sig då, på vilket annat sätt samhället är berett att göra något för deras trygghet fram till pensionsåldern. Jag finner det för min del helt orimligt att dessa bortglömda människor skall behöva uppsöka socialvården sedan de under åratal fått försumma sin egen utbildning och trygghet till arbete och inkomst på grund av att de frivilligt har påtagit sig samhällets kostnader för skötsel och tillsyn av föräldrar och anhöriga. Lönen härför borde ha blivit annan än att de liksom ställs utanför den sociala trygghetsram som gäller för övriga kategorier människor vilka samhället tar både hänsyn till och ansvar för. Andra lagutskottet pekar på svårigheterna att bryta ut en viss grupp för förtidspensionering. Jag vill inte, herr talman, bestrida att ett sådant tillvägagångssätt kan möta svårigheter. Men iså fall måste man försöka finna någon annan lösning på problemet. Det räcker inte att bara skjuta det ifrån sig och hänvisa till arbetsmarknaden m.m. I likhet med herr Gustavsson i Alvesta tycker jag att hemmadöttrarna skulie kunna inrangeras i de förslag som framläggs med anledning av KSA-utredningens betänkande. Jag hoppas därför på en snar lösning inom ramen för KSA utredningen. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I:631 och II: 785.

Herr talman! Utskottet har i denna fråga kommit till en annan slutsats än motionärerna. Inte heller cp-representanterna i utskottet har vidhållit motionsyrkandet, även om de genom herr Gustavsson i Alvesta velat understryka allvaret i den fråga som behandlas.

Jag har ingen anledning att förringa allvaret i dessa framställningar. Tvärtom vill jag som utskottets talesman understryka önskvärdheten av att uppmärksamheten hålls riktad på problemen, även om det inte är så stort. Därvid bör vi gå efter de riktlinjer som angivits i utskottsutlåtandet: den sociala omtanken och den arbetsmarknadsmässiga aspekten. Vi bör också, som herr Eriksson i Bäckmora antydde, pröva eventuella möjligheter att i samband med KSA-uiredningens betänkande lösa problemet för en del av de berörda. I övrigt får vi, som herr Gustavsson i Alvesta så riktigt underströk, försöka väcka det kommunala ansvaret, där sådant inte finns. Detta är en viktig angelägenhet, och det parti som jag företräder har mycket tidigt sysslat med den. Motioner i frågan ledde så småningom fram till att socialpolitiska kommittén fick i upp drag att pröva den. När kommittén skickade ut frågeformulär till kommunerna trodde vi att frågan var mycket större än den sedan visade sig vara. Endast 75 procent av kommunerna svarade, men detta är ändå en väsentlig och vägledande undersökning. Av svaren framgick som bekant att man bara kunnat spåra upp 2500 aktuella fall och att av dem redan ungefär 500 åtnjöt förtidspension. Fallen är dessutom så olikartade att individuella hjälpåtgärder är att föredraga framför kollektiva. Den socialpolitiska kommittén ansåg att hjälpåtgärderna kunde så att säga tredelas. Förtidspension utgår ju till dem som är berättigade därtill på grund av sjukdom — deras problem är alltså löst. Vidare bör de arbetsmarknadstekniska möjligheterna i större utsträckning anlitas, synnerligast på vårdområdena, och slutligen bör sociala hjälpåtgärder tillgripas. I fråga om det sistnämnda sade herr Eriksson i Bäckmora att det är litet ledsamt att dessa kvinnor efter ett mödosamt och uppoffrande liv skall behöva uppsöka socialvården. Bortsett från att socialvården av i dag inte är vad socialvården var i går, vill jag framhålla att både socialpolitiska kommitténs och andra lagutskottets avsikt är att socialvården och de kommunala myndigheterna i stället skulle uppsöka de hjälpbehövande, icke tvärtom. Det är alltså fråga om att göra en inventering och att mycket finkänsligt söka komma till undsättning på det ena eller andra sättet. Jag kan kort och gott säga, herr talman, att jag gläder mig åt det uttryck för omsorg och allvar inför denna fråga som präglat både motionärer och övriga talesmän. Utskottet anser emellertid att det i dagens läge knappast är möjligt att lösa frågan inom förtidspensioneringens ram. Det är nämligen litet vanskligt att bryta ut den ena kategorin efter den andra. Det är lättare att gå den motsatta vägen och angripa de enskilda fallen och fråga: Vilka samhällsåtgärder behöver sättas in i det och det fallet? Åtskilligt är i gång, men jag tror att frågan alltjämt behöver uppmärksammas. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottet.

Herr talman! Tredje lagutskottet har som synes inte kunnat enas vid behandlingen av förevarande ärende. Utskottsmajoriteten har hemställt att motionen avslås. Tre av utskottets ledamöter, däribland jag, har reserverat sig och begärt att frågan skall utredas.

De utgör härigenom en fara för andra trafikanter. Eftersom polisen inte alltid har resurser att företa kontroller vid gränsorterna, skulle det vara till fördel om övervakningen kunde ske i samband med tullkontroller. Tulltjänstemännen skulle sålunda också ha befogenhet att utfärda körförbud. Motionerna har remissbehandlats, och yttranden har infordrats från rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen. Yttrandena går, som framgår av utskottsutlåtandet, stick i stäv mot varandra; rikspolisstyrelsen avstyrker och generaltullstyrelsen = tillstyrker = förslaget. Man märker dock att bägge instanserna är ense om att det skulle vara fördelaktigt om utländska fordon kunde kontrolleras redan vid gränspasseringen. Utskottsmajoriteten anför att man bör tillvarata de möjligheter som kan finnas att genom samarbetet mellan polisens och tullverkets personal förbättra och rationalisera kontrollen, och man gör också vissa antydningar om hur detta skall gå till. Vi reservanter anser emellertid att det samarbete som utskottet åberopar, även om det i och för sig är Önskvärt, inte är tillräckligt för att handlägga de uppgifter som det här är fråga om. Vi anser att saken är svår att bedöma exakt på grundval av det material som föreligger och tycker att en utredning bör komma till stånd. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Man vet av erfarenhet att lastbilar som kommier från utlandet ofta har stor överlast, och många gånger är de också lastade på ett mycket olämpligt sätt. De kan därigenom utgöra en stor fara för trafiksäkerheten och även skada broar och vägar. Tullverket har ett stort intresse av att undersöka:dessa bilars last redan vid våra gränsorter. Detta är ju som alla vet en av tullens arbetsuppgifter. Det förekommer : också ganska ofta att tullpersonalen kontrollerar lastens vikt — det gör man därför att man vill försäkra sig om att lastens vikt överensstämmer med de uppgifter som lämnas till tullen beträffande införseln. Denna viktkontroll sker givetvis genom stickprov. Motionärerna menar att tulltjänstemännen när de utför denna tullmässiga kontroll även borde tillse att gällande bestämmelser beträffande axeltryck, boggievikt och maximilast iakttagits och vidare att lastningen är gjord på ett riktigt sätt.

Denna mening delas inte av rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen framhåller visserligen, som herr Nyberg nämnde, att det är av stor betydelse att de utländska fordonen blir kontrollerade redan vid gränspasseringen. Men man framhåller också att om en sådan kontroll skall bli effektiv måste den omfatta även andra moment än de som motionärerna föreslagit. Man säger bl.a. att man måste kontrollera förares behörighet och att han inte är olämplig på grund av sjukdom, trötthet, onykterhet eller dylikt. Vidare måste man undersöka fordonets beskaffenhet sedd från trafiksäkerhetssynpunkt. En sådan omfattande kontroll, som rikspolisstyrelsen vill skall genomföras, måste enligt styrelsens uppfattning utföras av specialutbildade och erfarna polismän. Rikspolisstyrelsen säger också att endast polisen har de maktbefogenheter som behövs för att ingripa mot den förare som överträder bestämmelserna. 'Styrelsen anser dessutom att man inte skall dela uppgifterna mellan olika myndigheter utan att ansvaret odelat skall åvila polisen.

Det är ganska egendomligt att den myndighet, generaltullstyrelsen, som skulle få dessa uppgifter, i motsats till rikspolisstyrelsen anser att den kan åta sig uppgifterna, detta utan att behöva tillsätta någon extra personal. Det är bara en utbildningssak. Utskottet har i sitt utlåtande försökt på olika sätt gå en balansgång mellan vad rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen har framhållit i sina yttranden. Utlåtandet utmynnar dock i att utskottet avstyrker motionerna. Som det viktigaste skälet härtill har utskottet framhållit, att en fördelning av kontrollen mellan tullen och polisen inte bör förekomma, därför att det åvilar polisen i landet i övrigt att verkställa sådan kontroll. Med hänsyn härtill bör inte kontrollen överföras till tullverket vid passerandet av gränsen. Det är emellertid högst egendomligt att utskottet kommer till den slutsatsen. Inom statsförvaltningens olika områden förekommer det nämligen i många fall — jag skulle här kunna räkna upp otaliga sådana — att uppgifter är delade mellan olika myndigheter. Det är ganska intressant att läsa utskottets utlåtande på s. 3, där det just redogörs för en sådan delad uppgift mellan tullen och polisen. Det gäller just vid gränspasseringarna, där tullverket har ansvaret för trafiken och trafiksäkerheten vid själva gränspasserandet; i övrigt har polisen detta ansvar. Här anges alltså att redan nu ett delat ansvar förekommer inom ett arbetsområde som berör tullen och polisen. Generaltullstyrelsen och rikspolisstyrelsen är överens om att man vill ha en förbättrad kontroll, då lastbilar passerar in i landet. Vi motionärer menar att den kontroll, som tullpersonalen skulle kunna genomföra och som har mycket stor betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt, är just kontrollen av axeloch boggietryck, bruttovikt och maximilast samt att lasten är lastad på det sätt som föreskrives i de svenska bestämmelserna. Har överträdelse skett skulle man omedelbart kunna vidta åtgärder för att stoppa bilen, vilket alltså skulle kunna ske utan extra kostnad. Som herr Nyberg nämnde har det ansetts vara nödvändigt med ett samarbete på detta område mellan rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen, och detta sker ju också i mycket stor utsträckning. Man har emellertid funnit att polisen inte har tillräckligt med personal att ställa till förfogande när tullen anser det nödvändigt med sådan. Därför vore det lämpligt att tullpersonalen fick uppehålla ett fordon och meddela körförbud för att ge polisen möjlighet att ingripa, överta utredningen 0. s. V. Beträffande polisens personalmöjligheter vill jag bara hänvisa till ett av rikspolisstyrelsen utfärdat meddelande av den 9 oktober i år, i vilket det just framhålles, att man bör försöka avlasta polisen alla oväsentliga arbetsuppgifter, så att den kan inrikta sig på de stora uppgifterna. Skälen är som vi alla vet, personalbrist och överbelastning på polisväsendet, vilket också framgår av de framställningar som görs om ökning av polispersonalen. Då arbetsläget nu är sådant inom polisväsendet tycker man att det vore lämpligt, att även rikspolisstyrelsen borde vara villig att avlasta polisen sådana uppgifter som inte oundgängligen måste utföras av polispersonal. Herr talman! Jag ber att få ansluta mig till herr Nybergs yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! De föregående talarna har med all rätt fäst uppmärksamheten på en mycket viktig detalj beträffande övervakningen av säkerheten på vägarna, vilket också utskottet påpekat i sitt utlåtande. Generaltullstyrelsen och rikspolisstyrelsen har också understrukit detta. Det råder alltså inga delade meningar om angelägenheten av att komma till rätta med missförhållandena. Utskottsmajoriteten har emellertid ansett att denna ansvarsfördelning kan vålla oklarhet och därav följande trassel. Jag skall inte närmare beskriva det trassel som kan uppstå, men det kan tänkas att den ena myndigheten börjar skylla på den andra när det gäller orsaken till att vederbörande sluppit in i landet. Det är ju alltid bra om en myndighet står för det hela. När den föregående talaren nämnde ett exempel på delad kontroll gällde det väl närmast ordningsföreskrifter i fråga om trafiken till och från utlandet där tullpersonalen har befogenheter, men det är ju någonting helt annat än rent tekniska undersökningar. I reservationen yrkas på att riksdagen med anledning av motionerna i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om utredning av den fråga som avses i motionerna. Som jag nyss påpekat har båda remissinstanserna vitsordat behovet av denna övervakning, vilket också utskottsmajoriteten gjort. Man får emellertid anta att Kungl. Maj:t, som tid efter annan för riksdagen framlägger förslag om åtgärder för förbättring av säkerheten på landsvägarna i samband med motortrafiken, har sin uppmärksamhet fästad på denna sak, utan att det skall vara nödvändigt att begära en utredning. Man vet ju inte hur länge resultatet av en sådan utredning skulle dröja.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

Herr talman! Herr Johansson i Torp sade att man behöver en mera ändamålsenlig vågutrustning för att kunna verkställa kontrollerna, men sådan utrustning finns redan på de flesta tullstationer. Man behöver givetvis anskaffa flera utrustningar, men det blir ju samma förhållande om polisen skall kontrollera bilarna. Vidare sade herr Johansson i Torp att det kan bli en del komplikationer om två olika myndigheter skall samarbeta. Det står emellertid i polisreglementet att därest körförbud utfärdas är polisman skyldig att till förman omedelbart anmäla att förbud utfärdats så att utredning kan verkställas. Vad vi vill är bara att tullpersonalen skall få samma befogenhet att utfärda körförbud som polisen, då tullmännen finner en bil vara olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt för färd på svenska vägar, samt att de skall anmäla saken till polismyndigheten eller till sin närmaste förman. Vi vill sålunda bara öka möjligheterna att effektivt kontrollera dessa bilar. Tullpersonalen har i dag stora svårigheter att få ut polisen till tullstationen. Polismännen finns inte på den plats där de bäst behövs. Tänk bara på vår långa gräns och på alla de bilar som kör över den! En av orsakerna till att det nu är alldeles nödvändigt med en mera effektiv kontroll vid gränsen är att man har helt andra besiktningsbestämmelser i andra länder än här i Sverige. Vi vet knappast vad man har för bestämmelser i det fallet t.ex. i Bulgarien, Jugoslavien, Rumänien och andra länder som kör med sina bilar hit upp till vårt land. Vid mina samtal med polismän har jag funnit att det förekommer att bilar kör med upp till 10 tons övervikt över våra gränser. I sådana fall har tullpersonalen anmält till polisen att bilarna ur trafiksäkerhetssynpunkt är olämpliga för färd på svenska vägar, men polisen har inte haft någon personal att skicka dit. Därför har bilarna fått fortsätta en eller annan kilometer och då har lasten ibland förskjutit sig och fallit av. I ett fall förekom en sådan lastförskjutning med det resultatet att inte mindre än tre personbilar som stod parkerade i en av våra städer förstördes. Jag anser att körförbud skall utfärdas för en bil om man finner att den inte är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt, t.ex. därför att den är överlastad. Det är också det enda vi begär. Samarbetet mellan tullen och polisen är utmärkt, men vi vill hjälpa polisen genom att ge tullpersonalen befogenhet att säga: Stopp! Ni får inte lov att köra i Sverige med den bilen förrän en undersökning gjorts av lastvikten etc.
Herr talman! Jag är givetvis tacksam över att utskottets talesman underströk att detta är en viktig fråga för trafiksäkerheten och att det på denna punkt inte har rått några delade meningar inom tredje lagutskottet. Men när herr Johansson i Torp framhåller, att det råder oklarhet beträffande ansvarsfördelningen och att de olika parterna skulle kunna komma i situationer där de skjuter ansvaret på varandra, tror jag att han i betydande utsträckning överdriver svårigheterna. Om det blir klara bestämmelser på detta område, bör det väl inte föreligga någon större risk för sådana meningsskiljaktigheter mellan olika instanser, som herr Johansson fruktar. Herr Johansson i Torp hänvisade också till att utskottets majoritet anser att denna fråga skall kunna lösas utan någon särskild utredning, som i så fall framför allt skulle avse de praktiska samarbetsfrågorna. För mig förefaller det närmast vara mest förnuftigt, om man verkligen vill att det skall ske något på detta område, att stödja reservationen, där det yrkas att denna fråga skall utredas. Detta reservanternas förslag är väl mera positivt till sitt syfte än utskottsmajoritetens utlåtande.
Herr talman! Jag vill bara i korthet konstatera att de föregående talarna bemöter mig på ett sätt som kan ge anledning att tro att man inom kommunikationsdepartementet över huvud taget inte följer dessa frågor. Detta tror jag dock Kungl. Maj:t och kommunikationsministern om, och därför tycker jag att det är alldeles onödigt att här ropa ut hur farlig situationen är. Man kan säkerligen räkna med att den på ansvarigt håll är föremål för uppmärksamhet.

Herr talman!

Detta är, tycker jag, en riktig princip, och det synes också alla vara överens om. Jag har heller ingen erinran att göra mot de andra, smärre förslag till ändring av jaktlagen som föreligger. Jag har medverkat till de motioner som väckts med anledning av propositionen. Motionerna gäller huvudsakligen frågor som berör jakistadgan. Denna skall inte riksdagen ta ställning till utan regeringen kan utan riksdagens hörande fatta beslut därvidlag, men jag tycker ändå det finns anledning att diskutera frågorna också här i riksdagen. Just detta med fridlysning är en sak som enbart berör jaktstadgan, men Kungl. Maj:t har ändå velat höra riksdagen 1 det avseendet. De frågor som vi motionärer tagit upp gäller jakt från motorfordon, jakt från motorbåt och trafikskadat vilt. Den blanka reservation som jag fogat till utskottsutlåtandet anknyter närmast till utskottets behandling av den sistnämnda frågan. De likalydande motionerna I1:874 och II: 1080 har som kläm »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om tillsättande av en utredning angående orsakerna till och åtgärder mot olyckor mellan motorfordon och vilt och att därvid särskilt uppmärksamma åtgärder att minska trafikskadade djurs lidanden»,. Detta är, herr talman, en mycket stor och allvarlig fråga. Det blir allt fler olyckor genom att nya motorvägar ständigt byggs. Framför allt är antalet olyckor stort på vägar som går genom områden, där det är gott om vilt, och särskilt hög brukar olycksfrekvensen vara under den första tiden efter vägens färdigställande, med en mängd trafikskadade älgar och rådjur som följd. Det gäller givetvis att härvidlag vidtaga alla de åtgärder som är rimliga för att minska antalet olyckor: dels förebyggande åtgärder, dels — om det ändå händer olyckor — åtgärder för att minska djurens lidanden. När det gäller de förebyggande åtgärderna stadgas i 24 8 i det föreliggande förslaget att länsstyrelsen skall ha möjlighet att förordna om jakt inom områden, där olycksfrekvensen är hög, för att åstadkomma nödvändig minskning av villebrådsstammen. Jag tror att man skall vara försiktig med att utnyttja denna möjlighet, Om det nämligen föreligger gynnsamma betingelser för älg inom ett visst område kommer djuren dit från alla håll och skulle man reducera stammen så att riskerna för olyckor i nämnvärd grad minskas får man skjuta många djur, vilket sannolikt skulle bli förödande för stammen inom ett mycket stort område. Utskottet har också skrivit att man i första hand bör vidta andra åtgärder av förebyggande slag. I det hänseendet har redan nu gjorts en hel del, men det återstår säkert mycket. Jag tänker då på viltspeglar, som visat sig vara mycket effektiva. De skrämmer och varnar viltet genom reflexer från strålkastarna. Jag tänker också på höga stängsel, som har använts i vissa fall och är det mest effektiva men samtidigt kostar kolossalt mycket. Dessutom har man bl.a. tänkt använda elstängsel. Försök har visat att dessa är mycket effektiva och dessutom betydligt billigare än vanliga stängsel. Även andra åtgärder kan vidtagas, t.ex. röjning efter vägen, så att inte viltet lockas till begärligt foder. Det finns också anledning att diskutera utseendet hos de remsor som finns mellan olika väghalvor, så att de inte t.ex. är beväxta med gräs, vilket under vissa tider lockar rådjur och älg. När det gäller att minska lidandet för djuren hade vi motionärer tagit upp önskemål om att polisen skall få sådan utrustning, att den i vissa fall kan hjälpa till att ta vara på skadat vilt. Polismännen har för närvarande inget annat än sin tjänstepistol — ett i det fallet inte särskilt lämpligt vapen. Under utskottsbehandlingen fick vi reda på att polisen just nu har vidtagit eller är i färd med att vidtaga åtgärder i motionernas syfte. I polisbilarna skall alltså medföras lämpliga vapen och dessutom skall det ges ut en lärobok för poliserna om hur de skall handskas med djur som skadats i trafiken 90. s. v. Utskottet har skrivit: »Utskottet förutsätter att viltolyckorna ägnas fortsatt uppmärksamhet från i första hand vägmyndigheternas och polisens sida och att, efter hand som erfarenhet vinns av olika metoders effekt m,. m., de åtgärler som rimligen kan krävas också vidtas.» Utskottet har också förutsatt att de initiativ i fråga om polisens utbildning som jag har nämnt följs upp genom en på lämpligt sätt utformad praktisk utbildning av den berörda polispersonalen. Mot bakgrund av detta har jag inte vidhållit motionsyrkandet om särskild utredning utan kan acceptera den skrivning som gjorts. Jag vill emellertid ta upp ytterligare en fråga — som vi också berört i motionerna — nämligen frågan om rätt till fallvilt. Jag anser att utskottet på denna punkt borde ha utformat sin skrivning något annorlunda. Jaktutredningen har uppmärksammat denna fråga. För närvarande tillfaller älg, hjort och rådjur kronan om de under förbjuden tid blir påkörda och dödade i trafiken. Utredningen anser att det finns skäl som talar för att jakträttsinnehavarna bör få det vilt som faller på deras mark. Om den ena olyckan efter den andra inträffar inom ett visst område kan ju markägaren drabbas mycket hårt. Departementschefen säger om detta: »Vid remissbehandlingen har med något undantag inga erinringar förts fram mot detta förslag.

Departementschefen knyter emellertid i första hand an till att förutsättningarna för att jakträttsinnehavarna skall få del av viltet är att de medverkat vid sökandet efter det. Jag anser att detta syfte är riktigt, d. v. s. att man vill stimulera till snabbare uppspårande av viltet, men jag tror att syftet kan motverkas av en bestämmelse av det slag som här föreslagits. I praktiken går det nu till så, att polisen blir underrättad och beger sig till platsen. Dessförinnan ringer den upp en jaktvårdare i närheten som är specialist på att ta rätt på fallvilt av detta slag och som har lämplig hund. Ofta kommer denne till och med snabbare till platsen än polisen. Han har de största förutsättningarna att snabbt och effektivt ta vara på det vilda. Om man nu inför en bestämmelse som ger jakträttsinnehavaren möjlighet att få älgen om han medverkar, innebär det i varje fall ett moraliskt tvång för den polis eller jägare som kommer till platsen att ta reda på vem som är jakträttsinnehavare, söka upp honom och säga åt honom att hjälpa till. Hand lar jägaren så har jakträttsinnehavaren nämligen chans att få del av älgen. Det rör sig om stora pengar: minst 1 000 kronor för en älg. Detta kan försena eftersökningen av älgen och göra den mindre effektiv. Det kan också bli trassel på annat sätt. Låt oss säga att jakträttsinnehavaren och kanske flera med honom kommer tillstädes och ställer upp runt hans mark, De är angelägna att älgen inte skall gå ut till något annat område, men efter mycket om och men kanske den ändå gör det; en älg kan gå mycket långt efter en skada. Då står alla där utan att ha fått vad de önskade. Älgen har gått in på en annans jaktmark, och då gäller det kanske för den jägare som sköter det hela att söka rätt på en ny jakträttsinnehavare 0. s. V. Jag tror alltså att Kungl. Maj:t noga bör tänka igenom detta problem innan man utfärdar närmare bestämmelser i jaktstadgan, så att man inte får till stånd en regel som motverkar sitt syfte. Utskottet har i detta fall skrivit mycket magert. Det slutar sitt yttrande över motionerna med orden: »Innan erfarenheter av verkningarna av de nya reglerna vunnits är ytterligare utredning i frågan inte påkallad.» Vilka nya regler? Kungl. Maj:t har ännu inte utfärdat några regler; det kommer att göras genom särskilt förordnande. Jag hade alltså önskat att utskottet hade tagit upp dessa frågor till diskussion. Detta, herr talman, är den närmaste anledningen till min blanka reservation. I motioner har vi också tagit upp 'rågorna om jakt från motordrivet fordon och jakt från motorbåt. Utskottet nar skrivit att dessa frågor är under behandling i Kungl. Maj:ts kansli och att det i detta läge inte anses påkallat med någon ytterligare utredning. Jag kan i och för sig godta detta resonemang — jag har ju möjlighet att återkomma när jag får se vad Kungl. Maj:t kommer att stadga i detta avseende — men jag skulle ändå vilja säga några ord om en fråga som jag har berört i en särskild motion, nr 1079 i denna kammare, nämligen jakt från motorbåt. Sådan är förbjuden och det med all rätt. Tyvärr förekommer denna form av jakt i alla fall, och man skall givetvis försöka komma åt dem som bedriver den. Med motorbåt menas antingen båt försedd med inombordsmotor eller roddbåt försedd med aktersnurra. Om man lägger aktersnurran i land, förvandlas emellertid motorbåten plötsligt till roddbåt. I skärgården har man diskuterat detta problem mycket ingående och ifrågasatt om man får ro ut med motorbåt för att hämta upp den fågel som man har skjutit från en s.k. skåre på en häll. Det råder litet delade meningar bland experterna om när jakten är avslutad. Jaktutredningen tycks mena att så är fallet först när det vilda är ockuperat, alltså när man tagit upp fågeln ur vattnet. Därför anses det innebära jakt från motorbåt även när man ror ut med en motorbåt eller med en roddbåt som det ligger en aktersnurra i för att hämta upp den skjutna fågeln. Det är ett fullkomligt orimligt förhållande. Å andra sidan säger jaktutredningen, att man enligt 18 jaktstadgan till varje pris så snabbt som möjligt skall avliva en fågel som är skadskjuten och att man därvid närmast är skyldig att använda motorbåt — inte bara med rodd, utan med motorn i gång — för att fort komma åt den. Dessa två saker tycker jag svär emot varandra i hög grad, ty om man skadskjuter en fågel och om man normalt inte får använda motorbåt för att ro ut och hämta viltet, ja, då har man ju inte tillgång till den motorbåt som man snabbt skulle komma ut med för att hämta det skadskjutna viltet!

Herr talman! Vi börjar faktiskt närma oss den tidpunkt då vi vill ha lugn och fred ute i våra jaktmarker. Därför skall inte heller jag i dag ofreda herrar storviltjägare. Under de senaste åren har jag märkt att intresset för jaktfrågorna ökat. Detta är enbart glädjande, åtminstone för mig. Oppositionen i riksdagen mot rådande jaktförhållanden har varit tillräckligt irriterad, och det är kanske detta man har tagit hänsyn till då det gäller att lösa jaktproblemen och man har med större skärpa gått in för att lösa jaktfrågorna. Vi har många stora frågor kvar innan vi kan åstadkomma en mera demokratisk jakt i vårt land. Jag är medveten om att man kan lösa dessa pro blem om alla parter — jag menar då jaktorganisationerna «sinsemellan — visar god samarbetsvilia. Jag vill vid detta tillfälle ha sagt, att jag är särskilt glad åt att jordbruksministern nu har tillsatt en jaktutredning som kommer ait ta sig an de frågor som jag tidigare påtalat i riksdagen. I utredningen ingår medlemmar från Svenska jägareförbundet, men jag skulle ha varit ännu mera till freds, om även medlemmar från de övriga jaktorganisationerna fått delta i denna utredning. Jag tror nämligen att man därigenom hade kunnat undvika onödiga diskussioner och onödig irritation då utredningen framlägger sitt förslag. Herr talman! Jag instämmer helt och fullt i herr Hedins påpekande att skrivningen beträffande fallviltet är alltför knapphändig åtminstone då det gäller lagtexten. Det är kanske omöjligt att skriva in särskilt mycket där, men man borde ha kunnat säga något mer åtminstone i utskottsutlåtandet.

Det vore glädjande om jag kunde få svar på detta; jag har tolkat lydelsen på det viset. Den jaktlagstiftning vi kommer att besluta om tar upp många viktiga spörsmål. Det väsentligaste tycker jag för min del är straffskärpningarna framför allt för olovlig jakt och andra brott mot jaktlagstiftningsbestämmelserna. Naturligtvis är vad som sägs om polisens utrustning för att kunna avliva skadade djur väsentligt. Detta hälsar jag med tillfredsställelse. Jag har lovat att vara stillsam, och därför har jag inget yrkande, utan jag instämmer i det förslag som framlagts. Det är ovanligt för mig att vara så stillsam då jaktfrågan diskuteras.

Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar beträffande ändring i jaktlagstiftningen är ett klart steg framåt då det gäller en humanisering av jakten. Att vända på problemet och fridlysa alla djur med undantag för dem, som enligt bestämmelserna är tilllåtna för jakt, är en vettig och klok princip.

Det blir självfallet en uppgift för Kungl. Maj:t att ha det samråd och den kontakt som kommer att behövas. Herr Hedin har här berört frågan om förebyggande åtgärder då det gäller motorfordonsolyckor i samband med vilt på vägarna och rätten till fallvilt, och det är nog riktigt att man bör försöka att gå vidare på den vägen. Men om det nu inträffar att olyckor äger rum mellan motorfordon och högvilt, tycker jag att det är klart att man bör stimulera markägarna till att hjälpa till, ty därigenom åstadkommer man ett minskat lidande för djuren. Utan tvivel går det snabbast på detta sätt. Markägaren eller jakträttsinnehavaren har större kännedom om viltstråken och om var man skall passa älgen när han går fram efter en sådan olycka. Med all respekt för våra jaktvårdare kan jag säga att dessa tjänstemän inte har lokalkännedom beträffande hela sitt stora område. Jag förutsätter att stadgan i detta fall kommer att gå in för en stimulans till markägarna att hjälpa till att minska det vildas lidande. Beträffande jakten från motorfordon vill jag helt kort säga några ord. Om vi i fortsättningen skall ha den sjöfågeljakt som för närvarande bedrivs, måste vi säkerligen ompröva möjligheterna att använda motorbåt. Förbudet mot motorbåtsjakt tillkom en gång för att hindra den masslakt av sjöfågel som inträffade då det var stiltje på våra vatten. Det var inte meningen att detta förbud skulle medföra det onödiga lidande som nu förekommer då det gäller sjöfågeljakten. Jag hoppas att stadgan också här försöker komma fram till en human linje beträffande användandet av motorfordon vid jakt. Till herr Wikner vill jag säga att jag hoppas att både den framtida ändringen i jaktlagstiftningen och utformningen av jaktstadgan kommer att ske i samarbete mellan olika experter och organisationer, som har intresse för vår jaktlagstiftning.

Herr talman! Jag tror att kammaren håller mig räkning för om jag efter min ringa förmåga gör ett försök att bidraga till att vi kan hinna med dagens föredragningslista och därför inskränker mig till att under åberopande av vad utskottet anfört yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Visserligen är utskottet enigt, men det finns en blank reservation och i debatten har en del synpunkter framförts. Eftersom jag under ganska lång tid har deltagit i utredningsarbetet vill jag gärna göra några påpekanden. Förslaget gäller bl.a. en omläggning av fridlysningssystemet. En del av kammarens ledamöter minns kanske att önskemål härom framfördes 1954. Efter utskottsoch riksdagsbehandling remitterades frågan till en utredning och Kungl. Maj:t har nu framlagt en proposition. Utredningen behandlade problemet ganska ingående och diskuterade vilka fördelar som skulle kunna vinnas med en omläggning av systemet. Man beslöt att föreslå en ändring i enlighet med önskemålen från motionärerna, utskottet och riksdagen. Det system som vi nu har bygger på att jakt efter alla arter av däggdjur och fåglar är tillåten i den mån de inte särskilt är fredade. Nu skall man vända på systemet så att alla däggdjur och fåglar i princip är fredade, och i stället utmäter man jakttid. Detta låter kanske inte så revolutionerande — och är det kanske inte heller i sak — men utredningen anser att man därmed främjar allmänhetens och jägarnas vördnad för djurlivet. Omläggningen leder främst till ökat skydd på fågelområdet. En del människor har ansett att småfåglar kan skjutas hur och när som helst. Med den nya lagen bör såväl allmänheten som jägarna få en mera positiv inställning till djurlivet. Redan i skolåldern bör det inpräntas i människorna att även en fågel har rätt att leva. Mångas intressen berörs av en lag som denna; den gäller jägarnas och naturvårdarnas intressen, fritidsintresset, skogsvårdens intressen, turismens intressen etc. Det är inte lätt att utforma lagen så att allas intressen avvägs och alla blir nöjda. Jag har lyssnat på de utpräglat jaktintresserade talarna här i dag och funnit att de i stort sett är nöjda. Det tycker jag är bra. Även de naturvårdsintresserade har vid remissbehandlingen uttryckt sin tillfredsställese med lagen. Jag hoppas att den belåtenhet som kammarens debatt har speglat skall bestå även när lagen har varit i kraft en tid och att den blir ett positivt inslag i viltoch naturvården. Vidare vill jag säga några ord beträffande 18 8 om rätt till fallvilt. Vi har som bekant fått en ny polisorganisation och har därför inte fjärdingsmän eller andra representanter för ordningsmakten i alla kommuner. Ibland kan det därför bli ganska långa avstånd till polismännen. Det är ett djurskyddsintresse lika väl som ett allmänmänskligt intresse att det skadade viltet så snabbt som möjligt avlivas. Detta ville vi försöka uppnå genom att koppla in jägarintressen och det är en av anledningarna till den föreslagna ändringen i rätten att erhålla fallvilt. Jakträttsinnehavaren skall sålunda under vissa omständigheter kunna erhålla fallviltet. I trakter där jaktvårdsområden finns, kan man genom överenskommelse mellan polisorganisationen och jaktvårdsområdet åstadkomma ett snabbt ingripande. Jägarna har stor lokalkännedom och är ofta skickliga i att spåra viltet. Deras skicklighet kan nyttiggöras genom ett samarbete mellan polisen och jakträttsägarna. Det är bl.a. detta som åsyftas med denna paragraf. Den är ganska kortfattad, men det är ju ganska vanligt vid lagstiftning att man inte skriver allt i lagtexten. Motiveringen och stöd för tolkningen finns ju i förarbetena.
Herr talman! Det var herr Hamrin i Kalmar som uppkallade mig. Han sade att utredningen kommer att rådfråga experter och företrädare även för andra jaktorganisationer. I och för sig är det mycket bra att man frågar dessa personer. Jag har emellertid en känsla av att när man tidigare frågat dem, så har man inte tagit hänsyn till vad de sagt. Det är det som är det stora felet. Det hade varit mycket bättre, om dessa personer redan från början fått sitta med i jaktutredningen och framlägga sina synpunkter. Man brukar ju, när olika intressen är företrädda i en utredning, kunna åstadkomma en sammanjämkning. Att man vid tillsättningen av jaktutredningen inte tagit hänsyn till de övriga jaktorganisationerna anser jag vara en stor brist med denna utredning. Vi kommer härigenom troligen att få en jaktdebatt, där meningarna går starkt isär. Detta hade man kunnat undvika.

Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar och herr Jönsson i Ingemarsgården tog upp frågan om fallviltet. Om jag fattat jaktutredningen rätt, så menar den, att det bl.a. av rättviseskäl är påkallat att fallvilt av älg, hjort och rådjur tillfaller jakträttsinnehavaren. Det tycker jag också är riktigt. Vad jag reagerar emot är att man som absolut villkor knyter denna rättighet för jakträttsinnehavaren till att ha medverkat vid avlivandet av fallviltet. Han bör under alla förhållanden på något sätt få del av fallviltet. I många fall är det naturligtvis alldeles utmärkt att jakträttsinnehavaren medverkar, men ibland är han inte anträffbar eller kan av andra skäl inte delta. Vissa jakträttsinnehavare är kanske inte heller de lämpligaste att hjälpa till att ta reda på en älg. De har t.ex. kanske inte den hund som behövs. I praktiken är det faktiskt så, att polisen i första hand tillkallar de jägare som i samråd med länsjaktvårdsföreningen utsetts för denna uppgift och som är skickade för den. Det är inte alltid jakträttsinnehavaren. Kan man få tag på honom och få honom att hjälpa till är det bra. Men rätten till fallvilt bör inte bindas vid hans medverkan. Han bör ändå få del av fallviltet på sin mark, eftersom det minskar viltstammen för honom.
Herr talman! Eftersom jag sysslat li tet med naturvårdsfrågor, skall jag uttåla min glädje över den humanisering i den svenska naturen som blir en följd av den nya jaktlagen, vilken ger djuren mer lugn och ro än de för närvarande har. Jag har emellertid ett önskemål. I 22 § stadgas, att jakträttsinnehavaren har rätt att ta hand om hund som löper lös i mark där villebråd finns. Jag skulle önska att det i jaktlagen också föreskrevs, att om människor löper lösa i naturen och för oljud, t.ex. vid klappjakt, så skulle polisen ha skyldighet att ta hand om hela det jaktlaget. Den licensjakt vi nu begåvats med blir ganska störande för andra människor som vill gå ut i naturen. Vi vet att jägarna ofta skjuter varandra, och vi andra kan inte vara säkra på att inte bli lovligt villebråd under en lång tid när s.k. herrejägare går ut och försöker träffa rätt på villebråd. Det vore önskvärt att man försökte inskränka licensjakten så mycket som över huvud taget är möjligt — den är ett otyg. Samtidigt hoppas jag, herr talman, att vi i fortsättningen skall slippa de störande inslag i svensk natur som klappjakterna innebär. Att den som reser ut för att gå i naturen skall behöva störas av jaktlag med massor av människor, som för oljud med plåtburkar och liknande, är upprörande. Jag tycker också att statsrådet borde utöka utredningen med några representanter för Jägarnas riksförbund, så att man verkligen får med även de s.k. »folkjägarna» i detta sammanhang. De har visat störe intresse för jaktvård än Jägareförbundet. Om vi kunde ena dessa två intressenter så kanske vi kunde få lugn för jaktfrågorna även i riksdagen.

Herr talman! I anslutning till behandlingen av tredje lagutskottets utlåtande nr 53 vill jag i egenskap av motionär anföra att trots att motionen inte har tillstyrkts så har motionens syfte i viss utsträckning tillgodosetts genom den ändring i jaktlagstiftningen som vi nyss beslutat om. Det finns därför skäl att avvakta erfarenheterna av den nya jaktlagen innan ytterligare lagstiftningsåtgärder tas upp till behandling.

Jag har ingenting att anföra emot att sådana åtgärder vidtas, och jag hoppas att de skall ge önskat resultat. Jag vill därför yrka bifall till tredje lagutskottets utlåtande nr 53.

Herr talman! Som framgår av det särskilda yttrandet till det förevarande utlåtandet befinner sig frågan om domänverkets organisation i ett delvis annat läge nu än då motionen väcktes i januari. Då hade en arbetsgrupp inom domänstyrelsen nyligen fått i uppdrag att överväga frågor rörande domänstyrelsens, överjägmästarinstitutionens och den lokala jordbruksförvaltningens organisation. Den gruppen hade fått en med hänsyn till frågans vikt och de mycket skiftande meningar som tidigare gjort sig gällande mycket märklig sammansättning. Den bestod av jägmästare inom verket med verkets överdirektör som ordförande. Ingen expertis med allmänt administrativ, organisatorisk och ekonomisk erfarenhet fanns med. Motionärerna menade därför att frågan borde utredas av en parlamentarisk kommitté eller eventuellt genom statskontoret. Nu har emellertid denna interna grupp utarbetat ett förslag, redovisat för knappt två månader sedan. Mot den bakgrunden kan man naturligtvis säga att motionsförslaget inte är lika aktuellt nu i november som det var i januari. Det föreligger ju en utredning, och en bedömning av den bör först ske. Frågan är dock bara delvis i ett annat läge. Den kritik mot frågans behandling som framfördes i motionen kvarstår alltjämt. Det är att beklaga att utredningsarbetet inte fick en mera allsidig uppläggning. Det är också med förvåning man noterar den ofullständiga remissen. Byråchefen Holmstedt och överjägmästare Lundqvist har från utredningen avvikande meningar, men detta har inte redovisats. Varför har inte detta skett? Vidare berörs inte den centrala frågan om verkets ledning, om lekmannastyrelse. Det är olyckligt. Domänstyrelsens utredning är som sagt nu föremål för remissförfarande. Av de få remissyttranden som inkommit framgår att också denna utredning får ett blandat mottagande och att underlaget för beredningen inte tycks vara tillräckligt trots allt utredande. Det har varit åtskilliga utredningar, och mycket delade meningar har framförts i frågan. Därför måste man som sagt beklaga att det senaste utredningsarbetet inte fick den bredare uppläggning som förordades i motionen i januari. Herr talman, jag har emellertid nu inget yrkande.

Herr talman!

Vad som här skett är att man i kanslihuset tillsatt en arbetsgrupp, »statens och skogsnäringarnas samarbetsgrupp», där man har med representanter från berörda industrier, skogsindustrierna. Vidare begär jag ordet för att komplettera med en upplysning till protokollet, nämligen att utöver representanterna ifrån berörda industrier och representanter ifrån finans-, jordbruksoch inrikesdepartementen har arbetsgruppen utökats med en representant för arbetstagarna. Det tycker jag är ett ytterligare skäl för att vi har all anledning att känna oss tillfredsställda med vad som har gjorts sedan motionen väcktes. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När man läser utskottsutlåtandet och de lämnade remissvaren står det väl ganska klart att vi motionärer kan vara rätt nöjda. Bakgrunden till motionen är träoch glasindustrins speciella karaktär i Kronobergs och Kalmar län. Det har bl.a. byggts upp en glasindustri som sysselsätter en efter våra förhållanden ganska stor arbetarstam. Det är små företag men många samhällen är helt och hållet beroende av dessa företag. Träindustrin är uppbyggd på ungefär samma sätt. Glasindustrin har kanske inte så stor export, men det svenska glaset har genom sin höga kvalitet betytt rätt mycket för öppnandet av nya exportmarknader även då det gäller andra svenska produkter. Det gäller 642 företag men av dessa har 566 mindre än 50 anställda; tillsammans har de i alla fall över 17 000 anställda i dessa bygder. Det är klart att strukturomvandlingen även har drabbat dessa industrier. Det har skett och det sker nedläggningar och en hel del har varslats och därför är vi naturligtvis något oroade. I arbetsmarknadsstyrelsens remissyttrande framhålles bl.a., att »den fortsatta strukturomvandlingen inom såväl träindustrin som glasindustrin kan i vissa fall komma att leda till uppkomsten av regionala arbetskraftsöverskott». Vi har faktiskt inte råd med arbetslöshet och utflyttning från dessa bygder, utan vi måste på något sätt slå vakt om bygdens kvarlevande. LO understryker att goda kunskaper om förhållandena inom olika grenar av näringslivet och inom olika delar av landet skapar förutsättningar för statsmakterna att genom näringspolitiska åtgärder framgångsrikt leda den ekonomiska utvecklingen. Även utskottsmajoriteten är positivt inställd och skriver, att den »delar motionärernas uppfattning att en utredning av glasindustrins och träindustrins nuvarande villkor och framtida utveckling inom Kaimar och Kronobergs län skulle vara ytterst värdefull från planeringssynpunkt». Trots detta avstyrker utskottet motionerna om en skrivelse till Kungl. Maj:t och hänvisar till att länsstyrelserna och planeringsråden i Kronobergs och Kalmar län har de erforderliga personalresurserna för att kunna göra denna utredning. Till bilden hör också att det gäller en utredning som på något sätt bör samordnas mellan dessa två län. Förmodligen kommer vi att göra en framställning om det till länsmyndigheterna, och eftersom riksdagen har skrivit att utredningen bör komma till stånd hoppas vi att länsmyndigheterna säger ja. Men då kommer myndigheterna säkert att göra den reservationen att man vill ha en personalförstärkning — t.ex. en sekreterare — eftersom utredningsarbetet inte kan fördröjas hur länge som helst. Och om denna eventuella begäran om en speciell sekreterare eller annan förstärkning av personalen i något planeringsorgan i länet blir bifallen och utredningen sålunda kommer till stånd regionalt och ganska snabbt, så har jag inte något yrkande. Men om man skjuter utredningen på framtiden till dess vi helt plötsligt står inför en kris, så kommer vi åter till riksdagen med vår begäran om utredning. Herr talman! Jag har i dag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan i stort ansluta mig till vad herr Fagerlund anfört beträffande utvecklingen i berörda bygder. De orter där glasbruken och pappersindustrierna i Kalmar och Kronobergs län är belägna har oftast ett mycket ensidigt näringsliv och sysselsättningssvårigheterna är därför stora. Den utredning som begärs i motionen rörande utvecklingen inom ifrågavarande områden skulle vara mycket värdefull, men jag skulle också mycket gärna se att regeringen gör något för att förbättra de lokaliseringspolitiska insatserna i dessa bygder. De områden det här gäller kommer annars att drabbas mycket hårt. Aktiva, näringspolitiska insatser är därför högst angelägna. När vi får svar på de interpellationer som framställts i denna fråga hoppas jag också att vi skall få tillfälle att diskutera problemen ytterligare. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är kanske förmätet att vända sig mot rökningen genom att motionera om ett par dagrum för icke rökare. Det betraktas ju som normalt att röka. Nästan alla gör det. Om någon inte röker betraktas han som besynnerlig eller möjligen sjuk. Små barn i lekskoleåldern röker — och det är inte så märkvärdigt, eftersom de har fått nikotin i sig genom moderns blod före sin födelse och försetts med samma stimulans genom modersmjölken. Eleverna i alla våra skolor röker. Sjuksköterskeleverna i en stad hade t.ex. fått ett nytt, fint elevhem, och de protesterade mot förbudet att röka på rummen och i lektionssalarna. Det kan alltså vara litet förmätet att begära ordet här och hålla ett tal mot tobaken. Ingen reservation är fogad till bankoutskottets utlåtande, vars skrivning verkligen kan kallas välvillig. Det talas däri om befogade önskemål, och utlåtandet är ett bifall till motionens syfte men ett nej till dess hemställan. Vad är det då som begäres i motionen? Jo, jag hemställer om ett par rum fria från rök, alltså två av de många rummen i detta stora hus. Vore det inte demokratiskt att unna den som har svårt att tåla rök en tillflykt för arbete och vila? Stör det verkligen ordningen? Det finns ju dock en hel del ledamöter i kamrarna som inte behöver nikotin. Det kan tänkas att några av dem rent av lider av luftförskämningen. Ehuru blygsam till min läggning vågar jag kanske antyda den huvudvärk och de andra obehag, som drabbar mig efter en tids vistelse i ett rum, där kanske mer än hälften av de närvarande bolmar, blossar, blåser och pustar ut rök med tillfredsställelse och med stimulans för den egna personen som följd. Låt mig göra en reflexion i detta sammanhang. Det är märkligt att artiga och trevliga personer tycks finna det självklart, att den rök de dragit in genom svalget och blåst ut genom näsborrarna skall inandas även av andra som vistas i samma rum men som inte uppfriskas av den. Jag erinrar mig en händelse i ett flygplan, där en ung dam, som fick en stol intill min, under en flygtid av en och en kvarts timme lyckades tända, röka och avnjuta åtta cigarretter — en var nionde minut. Hon fick hjälp i sina strävanden att försämra luften av cigarrökare bakom och framför våra platser. — Tyvärr kunde jag inte gå ut och hämta frisk luft. Jag erinrar mig också att det en gång fanns stationer där SJ inrett väntrum för icke rökare. Detta var hedrande för SJ, men numera inreds inga rökfria rum i vårt land. Vad som önskades i motionen är orimligt — ett steg tillbaka till en tid när den som icke ville inandas rök ännu ansågs vara sund. Nu godtar man att luften i alla lokaler förorenas av tobaksrök. Jag kunde i stället kanske ha begärt en rökruta ute på riksdagsplanen — detta hade varit naturligt för den som envisas med att tycka att rökning är något onormalt och skadligt och att det normala och riktiga är att icke röka. Jag vågar också för ett kort ögonblick ta upp hälsosynpunkten. Det föreligger ett statistiskt samband mellan rökning och överdödlighet i vissa sjukdomar. Man beräknar att rökningen år 1965 var orsak till nära 1500 dödsfall av lungcancer. Jämför detta med 1 385 dödsoffer i trafiken under samma tid! Rökningen leder alltså detta år med 104 dödsfall. Rökningen kan dessutom vara orsak till 5 700 dödsfall som år 1965 inträffade på grund av kranskärlssjukdomar. Nikotinbruket är alltså farligare än trafiken. Dessutom har påvisats att tobaksrökning många gånger är inkörsporten till narkotikabruk och annat elände. Jag tycker att de nya rum som just nu inreds i riksdagshuset kunde få behålla en ren atmosfär. De gamla ledamotsrummen stinker faktiskt mer än andra rum i detta hus. Handbiblioteket har en förtätad luft. Inför utskottets påpekande om de nya rummen ville man därför säga: Varför inte genast avsätta några av dem för detta ändamål, så att min befogade önskan får sin uppfyllelse? Jag har intet yrkande, herr talman — jag har fått svar och jag är något besviken över det. Jag har någon gång drömt om en dag, när människor med så stort ansvar, som ledamöterna i riksdagens kamrar har, skall göra en insats för att förbättra hälsoförhållandena i landet bl.a. genom att gå före med eget föredöme och själva upphöra med rökningen. Jag hoppas att ingen blir förargad över att jag framfört denna tanke. En ny rökfri riksdag, ett avnikotiniserat riksdagshus — det vore en författningsreform av format. Vi grips av oro för luften kring oss i vårt land. Svavelväten och andra gifter angriper och dödar t.o.m. träden. Den apokalyptiska berättelsen om det sjunde inseglet kommer i ens tankar — då skall en tredjedel av träden förtäras och »allt grönt gräs» brännas upp vid den första basunens ljud. Miljöfrågor och naturvård i stort sysselsätter oss alltmer och ingen ansvarig politiker kan gå förbi frågan om förskämningen av luften i det fria. Men atmosfären inomhus intresserar förvisso icke. Herr talman! Ett yrkande vore ytterst meningslöst.

Herr talman! Vid sin uppräkning av dem som instämde i det nyss hållna anförandet hade herr talmannen kunnat nämna även mig, ty jag ansluter mig helt till vad herr Nilsson i Agnäs sade. Herr Nilsson i Agnäs har i hovsamma ordalag berört en allvarlig fråga. Jag tyckte när jag läste hans motion att han varit ytterst blygsam — att han liksom hade resignerat inför den allmänna uppfattningen att det onda skall ta över och att man när det gäller det goda får vara förtjust om det i alla fall tilldelas något litet hörn. Jag skall inte mycket förlänga debatten. Jag tyckte egentligen att man skulle kunna inrätta en »giftkammare» här i riksdagshuset där de som måste röka, de som tvingas att ge efter för detta begär, kunde vistas och tro att de trivs. Men jag skall inte ställa något yrkande i den riktningen — jag vill på detta sätt bara utslunga ett hot om åtgärder som kan aktualiseras senare. Och jag upprepar, herr talman, mitt understrykande av vad herr Nilsson i Agnäs sagt — synpunkter som jag tycker var ett gott tillskott till kammarens protokoll.

I den mån förvaltningskontoret har möjlighet därtill kommer sådana lokaler också att ställas till förfogande, och i varje fall har det klart uttalats att man vid projekteringen av de nya lokalerna för riksdagen kommer att ta hänsyn till önskemålet.

Herr talman! Under den två dagar långa remissdebatten i förra veckan berörde flera talare strukturomvandlingen i näringslivet och som en följd därav friställandet av arbetskraft och i vissa fall svårigheter att få nytt arbete till dessa människor. Ingen kan alltså påstå annat än att riksdagens ledamöter har uppmärksammat de problem som uppstår i samband med strukturomvandlingen av vårt näringsliv. Alla är vi besjälade av en god vilja att göra så mycket som möjligt för att åstadkomma en lösning. Otkså i det utskottsutlåtande som vi nu behandlar tas den äldre arbetskraftens sysselsättningsproblem upp. I de motioner som ligger till grund för utlåtandet begärs att dessa problem skall utredas och förslag i ärendet snarast framläggas. Det heter i motionerna att för en ny generation med bättre grundutbildning och bättre möjligheter till fortsatt utbildning med sikte på både nutidens och framtidens krav framstår näringslivets omvandling gärna som något löftesrikt som ger bättre möjligheter i fråga om både arbete och fritid. Men för många äldre, som kan vänta att bli friställda och stå utan arbete, är situationen en helt annan. Inom branscher som expanderar efterfrågas främst arbetskraft av annat slag, med annan och bättre utbildning. Härav följer att det är yngre arbetskraft som främst efterfrågas, och den äldre arbetskraften får alltså en större känsla av otrygghet än tidigare. Motionärerna framför också sin skepsis mot den inställning som förekommer när det gäller att anställa äldre arbetskraft. Man är å andra sidan införstådd med att det — med de stora krav som ställs på företagen i fråga om konkurrens och räntabilitet — ligger nära till hands att företagen hellre anställer yngre arbetskraft än äldre. Hållbarheten i denna attityd är emellertid beroende av arbetsuppgiftens art. Det finns arbetsuppgifter som äldre arbetskraft generellt sett har lika stora förutsättningar att klara lika bra som yngre. Motionärerna vill ha ökad omskolningsverksamhet och upplysningsverksamhet för att få ut den äldre arbetskraften på arbetsmarknaden. Jag är införstådd med att såväl arbetsmarknadsstyrelsen som regeringen uppmärksammat de här problemen och att åtskilligt är på gång för att underlätta äldre människors möjligheter att få sysselsättning. Arbetsmarknadsstyrelsen har i sitt yttrande över motionen framhållit att man uppmärksammat dessa sysselsättningsproblem. Styrelsen har t.ex. i början av året antagit ett program för arbetsmarknadspolitiken som bl.a. vill skapa förutsättningar för nytt arbete just för den äldre arbetskraften. Man vill i detta program understryka betydelsen av att arbetsförmedlingen göres mer rörlig och att dess uppsökande verksamhet utökas. Man har vidare i programmet framhållit betydelsen av att låta äldre arbetskraft vid omskolningscentra praktiskt pröva olika yrkesområden och vidare ge dem prioritet vid anvisning till beredskapsarbeten. Utskottet stöder sin skrivning på det positiva som händer inom arbetsmarknadsverket. Jag vill gärna hålla med om att åtskilliga förbättringar har kommit till stånd efter det att motionen lämnades i vintras. Beträffande arbetslöshetssituationen i stort är det dock under den allra sista tiden som arbetsmarknadsstyrelsen slagit larm. Centerns och folkpartiets ledamöter har till utskottsutiåtandet fogat ett särskilt yttrande där de tagit upp två spörsmål som berör den äldre arbetskraften. Vi säger för det första att arbetsmarknadspolitiskt stöd till utbildning inom företag bör utgå i större omfattning även till orter som inte direkt berörs av i1okaliseringspolitiska insatser. För det andra anser vi att åtgärderna i största möjliga utsträckning måste inriktas på att ge tillfällen till inkomstbringande arbeten. Men om det inte finns möjligheter härtill måste samhället se till att ekonomiskt bidrag kan tillföras de arbetslösa. Den s.k. KSA-utredningen har framlagt ett delbetänkande vars förslag när det realiseras kommer att vara till stor nytta för äldre arbetskraft. Men vissa grupper kommer inte att få åtnjuta fördelarna av detta utredningsförslag.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 Det är därför nödvändigt att KSA-utredningens nu framlagda förslag kompletteras så att trygghet ges även för här nämnda grupper. Jag vill inte påstå att ambitionen att hjälpa den arbetslösa äldre arbetskraften är större hos dem som svarar för det särskilda yttrandet än hos dem scm står för utskottsskrivningen. Vi har endast med vårt yttrande velat påpeka vikten av att åtgärder vidtas omgående på vissa områden. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Ati jag tar till orda i denna fråga sammanhänger med att jag uppmärksamt har läst det särskilda yttrande som mittenpolitikerna i utskottet har presterat. När man granskar det litet närmare och jämför det med utskottets skrivning finner man att det i sak inte innehåller någonting nytt. Däremot innehåller det särskilda yttrandet en del punkter som jag finner vara felaktiga med hänsyn till den praxis som har utbildats inom arbetsmarknadsverket när det gäller verksamheten för att ge lämplig utbildning åt den äldre arbetskraften. Där talas t.ex. om att denna bör kunna erhålla arbetsmarknadspolitiskt stöd till utbildning inom företagen, men, säger man, detta »utgår numera endast i samband med lokaliseringspolitiska insatser». Det är felaktigt. Från och med den 1 juli i år kan nämligen företagen få ersättning per timme vid utbildning av personer som är Över 50 år. De som har skrivit detta särskilda yttrande kunde lämpligen ha ringt till sekreteraren i statsutskottets tredje avdelning, som sysslar med dessa arbetsmarknadspolitiska frågor. Det kunde ha varit en god kontakt mellan utskott som sysslar med sådana frågor som ligger mycket nära varandra. Man kunde rent av med en enkel påringning ha förvissat sig om hur det ligger till inom arbetsmarknadsverket. Utbilidningsstödet till de äldre kan utgå på fyra olika sätt. Det kan, såsom påpekas i det särskilda yttrandet, utgå i samband med lokaliseringspolitiskt motiverad utbildning. Då lämnas ersättning direkt till företagen per arbetstimme. Handikappade äldre kan på samma sätt få ersättning genom sina arbetsgivare. Vidare kan det vara fråga om provanställningar för personer som är över 55 år gamla. De kan då personligen få direkta utbildningsbidrag, som alltså inte går till arbetsgivaren utan till eleverna själva. Det fjärde sättet innebär, som jag nämnde, att man kan ge företagen direkt ersättning per timme vid utbildning av arbetskraft som är över 50 år. Detta gäller alltså från den 1 juli i år. I det särskilda yttrandet hänvisar man också till KSA-utredningen och påpekar att det för rätt till s.k. omställningsbidrag krävs att vederbörande har utfört arbete mot avlöning under minst 24 av de sistförflutna 36 månaderna. Det är alldeles riktigt, men vem har sagt att KSA-utredningen har avslutat sitt arbete? Det har den inte på något sätt; den arbetar fortfarande och håller nu på med att försöka lösa problemen rörande omställningsbidrag och ersättning för inkomstbortfall för sådana grupper som hantverkare, småföretagare etc. — alltså just de grupper som behandlas här. Herr talman! Jag känner mig föranlåten att travestera ett gammalt yttrande från ståndsriksdagen. Det skulle lyda ungefär så här: I mittenherrar, faren icke så fort! Vad göras skall är allaredan gjort.
Herr talman! Jag vill ge herr Kellgren rätt i att äldre arbetskraft fr.o.m. den 1 juli kan erhålla utbildningsbidrag i företag. Det var emellertid inte möjligt när motionen skrevs. Det är en lapsus att detta uttalande inte togs bort i det särskilda yttrandet. Jag nämnde det emellertid inte i mitt första anförande; jag sade att denna möjlighet skulle kunna tillämpas i större omfattning. Beträffande versen som herr Kellgren läste upp vill jag svara, att också jag tycker att det finns en ambition hos alla parter i riksdagen att göra sitt bästa för att försöka styra de åtgärder som skall komma den äldre arbetskraften till hjälp. Men det kan väl inte vara något fel, herr Kellgren, att i debatten understryka betydelsen av de åtgärder som man i det särskilda yttrandet framfört. » Vad göras skall är allaredan gjort», travesterade herr Kellgren.

Herr talman! Som svar till herr Johansson i Växjö skulle jag vilja säga att om man skriver ett särskilt yttrande, så bör man väl ha några nyheter att komma med i detta som kan bidra till diskussionen och föra den vidare på något sätt. Det kan väl inte vara tillräckligt motiverat att skriva ett särskilt yttrande som innehåller nära nog exakt vad som står i utskottets utlåtande. Varför skall man komma med ett särskilt yttrande, när man inte har någonting nytt att komma med? Och om det dessutom innehåller felaktigheter, så får man naturligtvis tillfälle att påpeka dessa här i kammaren, men jag kan inte inse att det kan vara motiverat eller till någon glädje eller nytta vare sig för frågans behandling eller för dem som skriver detta yttrande.

Herr talman! Jag hade tänkt säga precis vad herr Kellgren anförde, nämligen att det uppstått en egendomlig tendens i skrivandet av särskilda yttranden. Först får man sin motion avslagen — man har kanske inte kunnat hålla tillräckligt hårt på den i utskottsbehandlingen. Då upprepar man vad som står i motionen och kallar det för ett särskilt yttrande i stället, fastän utskottet redan har vedarlagt dessa påståenden. Här hörde vi dessutom av herr Johansson i Växjö att det tycktes som om detta särskilda yttrande var skrivet redan i våras, eftersom däri upprepades vad som gällde före den 1 juli i år. Herr Johansson sade, att det gällde före den 1 juli, och därför har det tagits med i yttrandet. Men det bör väl vara någon mening med ett särskilt yttrande! Jag har samma uppfattning som herr Kellrgen, att ett särskilt yttrande kan vara motiverat t.ex. när utlåtandet behandlar en snävare del av det som framförts i motionen än vad man velat ha sagt. Man kan också utvidga förslagen eller kanske vilja lägga in mera värme i en viss bedömning än vad utskottet har gjort — det finns naturligtvis tillfälle till detta i debatten också — och i så fall kan jag förstå det. I detta fall finns det emellertid ingenting nytt i yttrandet, utan där upprepas precis vad som redan blivit vederlagt av utskottet i utlåtandet. Att yttrandet t.o.m. skulle vara skrivet så tidigt att man tagit med vad som gällde före den 1 juli var litet överraskande för mig.